Herr talman! Jag apostroferades tidigare i debatten som ''hemkommen från Afrika''. Det är alldeles riktigt. Jag kan också meddela att jag väl vet var jag befinner mig. Det har tydligen för vissa deltagare i debatten varit dåligt beställt med det tidigare. En dag under vistelsen i Addis Abeba tog vår charmerande ambassadör Birgitta Karlström Dorph mig med ut i slummen i Addis Abeba, ett jättelikt slumområde. Vi önskar varandra med all rätt god jul här -- jag passar på att redan nu önska alla god jul -- men i dessa nästan gränslösa slumområden tror jag ingen av oss hade orkat önska någon av våra medmänniskor där en god jul. Man var bara fångad av en enda känsla, för att inte säga en traktan och en trängtan långt in i hjärteroten, nämligen hur man skulle kunna hjälpa, icke alls om. Vi kan gott debattera hur vi kan hjälpa, hur vi kan sträva efter bättre kvalitet, bättre och säkrare vägar, osv., men inte om vi skall hjälpa. Det talades tidigare i debatten om Jönköping och miljöpolitik. Jag kan försäkra Ian Wachtmeister att en insats i Addis Abeba motsvarande den som görs här betyder hundra gånger mer där. Det var ju den storleksordningen det talades om. Herr talman! Jag gissar att de allra flesta av oss någon gång har råkat ut för att få ett kedjebrev. Man uppmanas att sända brevet vidare i ett antal exemplar, och så utlovas att man inom någon tid skall erhålla de väldigaste summor. Gång på gång kan man se att massmedia finner fog för att varna för den typen av kedjebrevsinitiativ -- man får inte gå på det, så lättlurad skall man inte vara. Det som borde framstå som det mest självklara, att inte alla kan vinna de väldigaste summor utan att någon förlorar, behöver alltså av och till understrykas. Sverige har under senare år haft vad man faktiskt skulle kunna kalla en kedjebrevsekonomi. Den svenska ekonomiska tillväxten har verkligen inte varit av den arten och den karaktären att det borde ha tett sig rimligt att inteckna och spekulera i den omfattning som gjorts. Genom att skicka ''lånebreven'' vidare -- på framtiden eller över till andra sektorer -- har kedjebrevsekonomin ångat vidare. I finansplan efter finansplan har det emellertid varnats och understrukits att, bildligt talat, kedjan en dag stannar och att många då drabbas. Nu vet vi att den har stannat. Jag skall gärna tillstå, herr talman, att det har känts ganska tungt när folk som intervjuats i tidningar, radio eller TV har sagt -- och sannolikt också trott -- att regeringen med något slags berått mod velat sätta dit eller ge sig på vissa grupper. Jag förstår inte varför regeringen vill ge sig på just oss, yttrade någon i en intervju nyligen, och den typen av stämningar har ofta refererats. Det vore att dribbla med verkligheten att inte våga tillstå att vilken regering som helst efter valet nu i höstas hade bringats till åtgärder för att ta itu med de ekonomiska bekymmer som Sverige befinner sig i -- för att nu inte säga: har försatt sig i. Att påstå något annat vore att fara med osanning. Med nolltillväxt kan vi omöjligt klara en ökad konsumtion. Hur skulle regeringen ha kunnat pressa ner utgifterna om regeringen inte givit sig på de stora transfereringssystemen? Hur skulle regeringen ha kunnat få fart på svensk småindustri om regeringen inte ändrat på skattepolitiken, som bromsat och låst produktionen och lett till att Sverige nu saknar ekonomisk tillväxt? Vem vill egentligen stå upp och hävda att Sverige kan garantera de ekonomiskt sämst ställda grupperna fortsatt materiell välfärd, om Sverige kommer att släpa efter i relation till EG och OECD-länder? Herr talman!

Herr talman! Först vill jag säga att jag har mycket stor respekt för Alf Svensson som biståndsminister och även som människa. Jag vill dock understryka att de problem som vi talar om i samband med biståndet är enorma. Afrikas befolkning kommer att fördubblas på 20 år. Hela världens befolkning kommer att fördubblas på 40 år. För Sverige går det litet långsammare, nämligen 458 år. Och för Belgien tar det 70 000 år med nuvarande takt. Men fördubblingen av befolkningen i de länder som vi hjälper är ett av de stora problemen. Om u-hjälpen hade varit framgångsrik, och om i-länderna hade varit kloka och gjort det rätta, skulle det väl ha lett till någon sorts förbättring. Men har det lett till någon förbättring? Jag har några frågor till Alf Svensson. Tror Alf Svensson att det förekommer korruption och stöld av biståndsmedel i våra mottagarländer? Vad tycker Alf Svensson om de vapenköp som i dag förekommer och, som jag påpekade tidigare, är 13 gånger större än den u-hjälp som vi ger till dessa länder? Om man vore ironisk -- och det är bäst att understryka detta -- kunde man säga att det vore lika bra att skicka vapen från Bofors härifrån. Tror Alf Svensson att u-hjälpen når fram och hjälper människorna, som han själv alltid talar om och som han tror att vår u-hjälp är till för? Jag tycker att de rapporter som man får tvärtom visar att hjälpen hamnar på konton i Schweiz i olika korruptionshärvor m.m. och hos härskarna och inte hos människorna. En sista fråga: Tycker Alf Svensson att SIDA är toppen? Själv tror jag att SIDA är toppen på ett isberg.

Herr talman! Det är helt klart på det sättet att problemen är enorma. Därför är det obegripligt att man vill halvera biståndet. Det är också helt klart på det sättet att migrationsproblemen är utomordentligt stora världen över. Så sent som i går hade jag en föredragning av expertis vid Uppsala universitet som underströk att det är från Afrika och Asien som invandring till Europa kommer att ske. Men man skall inte tro att man kan hantera migrationsproblematiken genom att dra ned biståndet. Man kanske kan göra det bättre genom att använda det något annorlunda av och till. Jag vill sedan säga något om vapenköpen. Man kanske kan ha en viss förståelse för att också de fattiga länderna under det kalla krigets dagar ville göra något för sin säkerhet. Det skall emellertid i sammanhanget sägas att just relationen till vapeninköpen numera tas upp i biståndssamtal med länderna i tredje världen, inte bara av oss bilateralt utan det sker också multilateralt och har tagits in i samband med Världsbankens och andra multilaterala foras resonemang. Herr talman! Jag vet att u-hjälpen når människor. Jag vet det. Naturligtvis förekommer det korruption. Men det har, herr talman, hänt att en och annan svart affär har förekommit också i det vita Svea rike.

Herr talman! Jag kan redan från början upplysa om att jag kommer att yrka bifall till min meningsyttring. Jag tycker att när det för en gångs skull handlar om att överlåta myndighetsutövning till främmande makt och när vi skall fatta ett principbeslut som kräver tre fjärdedels majoritet, får vi faktiskt finna oss i att vara närvaranade i kammaren. Det här blir nu fjortonde paragrafen i den här lagen som skall antas enligt riksdagsordningen 10 kap. 5 §. Vi i vårt parti är av den uppfattningen att när det gäller kortare sträckor, åtminstone sträckor på upp emot 50--60 mil, är det den spårbundna trafiken som i framtiden måste ta över betydligt mer av såväl flygtrafik som landsvägstrafik. Det hindrar inte att vi anser att flygtrafik på längre sträckor kommer att fylla en viktig funktion. Även för avlägsna delar i vårt land kommer flyget att vara viktigt. De tre nordiska ländernas samarbete inom SAS har gjort det möjligt att utveckla en flygtrafikförsörjning av hög klass. Danmarks medlemskap i EG medför emellertid att den danska delen av SAS måste underkastas EGs regelverk. Före EES-avtalets eventuella ikraftträdande skulle detta emellertid inte gälla den svenska och norska delen av SAS. I och med ökad avreglering inom EG-området finns det en viss risk för att den danska delen av SAS skulle få andra konkurrensförutsättningar än den norska och svenska delen. För att nå samma fördelar skulle då flygtransporter till Europa från Sverige få fördelar om transporterna genomförs enbart via Med en viss vånda har vi i vårt parti därför godtagit detta avtal och konstaterar att det är möjligt att säga upp avtalet, och att det automatiskt kan upphöra om olösliga tvister uppstår. I händelse av att EES-avtalet faller och ett medlemsskap i EG skjuts på framtiden är det viktigt att det finns en ventil för att krypa ur hela arrangemanget. Den föreställning som ligger till grund för hela avregleringsfilosofin i Europa är naturligtvis att transporterna skall bli billigare och bättre. Ökad konkurrens är nyckelordet. Avregleringen gäller bara EG-stater plus Sverige och Norge. Konkurrensfilosofin sträcker sig inte så långt att all flygtrafik i hela världen skall konkurrera mer i Europa. Begränsningen av luftrummet och flygplatsernas kapacitet leder ju också till att konkurrensen aldrig kan släppas helt fri i framtiden. Erfarenhetsmässigt tror jag också att vi kan säga att när konkurrensen ökar på flygtrafikens område, kan till en början prissänkningar inträffa. Trafik på mindre lönsamma linjer kan också försvinna. Därefter kommer troligen ett skede där flera företag slås ut och ett fåtal starka blir kvar på marknaden. Därefter kommer priserna att öka igen. Jag är för min del inte helt övertygad om att EGs regelverk och myndigheter i längden rår på dessa mekanismer. Vi bör ju också vara medvetna om att avregleringen inte bara innebär att SAS får konkurrensfördelar inom EG. Det omvända gäller också. I det långa loppet kan det givetvis innebära att det nordiska SAS får svårigheter eller slås ut, och att vi i framtiden får flyga med Lufthansa eller något annat bolag i Sverige. Det finns också anledning att bevaka, så att inte konkurrensen innebär åtstramningar och sådana krav på piloter, kabinpersonal och materiel som leder till sänkt flygsäkerhet. Den ökande konkurrensen och begränsningar av offentligt stöd i vårt land som blir en följd av avtalet får enligt vår mening inte innebära att flygtrafik till och från avlägsna delar av landet slås ut. Man måste även i vårt land fortsättningsvis av regionalpolitiska skäl kunna ge stöd till flygplatser och också till annan trafik när andra transportsätt är orealistiska. Genom avtalet ges EG-kommissionen ett stort inflytande på det offentiga stöd som utbetalas också i vårt land. Därför anser vi att det är viktigt att regeringen också när det gäller flygtrafiken kraftfullt markerar sin rätt att ge sådant offentligt stöd som ibland måste utgå av regionalpolitiska skäl. Jag vill också anmäla tveksamhet till den mydighetsutövning som kommissionen ges rätt till även i vårt land i och med att vi beslutar om 14 § i den föreliggnde lagen. Jag kan inte se vad det innebär att göra kommissionens s.k. negativattest enligt artikel 2 i rättsakt 4 till gällande beslut i Sverige. Såvitt jag begriper är den s.k. negativattesten inte helt bindande för domstolar inom EEG. Frågan är om dessa beslut nu blir helt bindande i Sverige utan att vara det i EG. Jag känner mig inte övertygad om att 14 § är helt nödvändig. I varje fall anser jag att beslut om denna paragraf inte är att betrakta som något prejudikat för framtida behandling av EES-avtalet. Över huvud taget vill jag göra det konstaterandet att det regelverk från EG som vi nu tar ställning till är mycket svåröverblickbart, och få ledamöter torde vara medvetna om vad detta avtal i praktiken kommer att betyda för att lösa verkliga problem. Denna situation är givetvis djupt otillfredsställande. Jag förmodar att anledningen till att detta avtal nu släpps igenom är att vi har ett stort förtroende för de tjänstemän som har förhandlat fram avtalet. Skulle avtalet av något skäl i framtiden visa sig ohållbart, blir det de förtroendevalda som får ta det ansvaret. Jag yrkar bifall till meningsyttringen i TU4.

Herr talman! Detta är mitt sista anförande i riksdagen. Jag har många gånger stått i denna talarstol och talat om kommunikationernas betydelse för tillväxt och välfärd i landet och i världen, för att nå varandra, och kommunikationernas betydelse för att göra Sverige rundare. Luftfarten är kanske alldeles speciellt viktig för att göra Sverige rundare och för att spränga gränserna mot världen i övrigt. Skall man uppnå full effektivitet i ett europeiskt luftfartssystem bör samma regler gälla inom Europeiska gemenskapen, som vi -- de flesta av oss -- strävar efter att tillhöra. Det avtal som riksdagen nu förhoppningsvis ratificerar innebär att Sverige och Norge får ta på sig samma konkurrensregler som gäller i Europagemenskapen. Det betyder alltså en anpassning till EG. I och med det får SAS och LIN en stark ställning i Europa, enligt min mening. EG fordrar att konkurrensbegränsande avtal inte får träffas och att monopol eller monopolliknande situationer inte får användas för att hindra konkurrens. Subventioner med allmänna medel tillåts inte eftersom de får konkurrensbegränsande effekt. SAS och LIN är icke subventionerade bolag och borde i konkurrensen med de rätta medlen ligga väl till i förhållande till andra flygbolag. Det finns åtskilliga bolag som subventioneras. Jag är övertygad om att det kommer att gå bra för våra flygbolag SAS och LIN. Det konkurrensmedel som man använder sig av i dessa båda bolag är framför allt god service, och det är ju av godo för resenärerna. Man kommer också att använda sig av prispress, och också det är till fördel för resenärerna. I anslutning till avtalet görs en avsiktsförklaring beträffande svensk anslutning till Eurocontrol, ett europeiskt flygtrafikledningssystem. Det är en viktig säkerhetsfråga. Vi måste hjälpas åt inom Europa. Vi måste lära oss att använda samma metodik och samma språk. I betänkandet TU4 behandlas också invändningar från två motionärer. Den ena är Birgitta Hambraeus. Hon anser bl.a. att minimireglerna för att tillgodose passagerarnas intresse vid överbokning leder till byråkrati och krångel. Erfarenheten är att flygbolagens praxis varierar kraftigt när det gäller att tillmötesgå passagerarnas rättigheter i detta sammanhang. Dessa regler är enligt min uppfattning rent konsumentskydd. Bolagen tvingas nu att försöka boka om även till andra bolag. Det tar emot ibland att göra det. Det är ett minimiskydd. Härutöver kan man erbjuda passagerarna ytterligare kompensation, t.ex. kaffe. Då blir det ytterligare ett godkänt konkurrensmedel. Motionären anser också att det finns ett inslag av intrång i den kommunala självstyrelsen i avtalet genom att kommuner inte utan vidare får stödja en egen flygplats med allmänna medel. Huvudprincipen är, vilket de flesta instämmer i, att subventioner inte skall användas därför att det snedvrider konkurrensen och det finns möjligheter att lösa problemen som kan gälla Sverige specifikt på annat sätt. Bengt Hurtig har i en meningsyttring, där han egentligen inte har någon invändning mot betänkandets innehåll, påpekat särskilt att vi måste arbeta för att få föreståelse för svensk regionalpolitik. Jag tyder det som att han också tycker att det är viktigt att vi är med inom EG och påverkar EGs beslutsfattande. Bengt Hurtig sade också att genom att samma regler gäller för Norge och Sverige som för Danmark, blir vi inte längre hänvisade till Danmark i samma utsträckning. När man ser på hur luftfarten kommer att utvecklas i framtiden blir detta ännu viktigare. Luftrummet är ganska trångt, särskilt över Centraleuropa. Vi kommer alltså att i större utsträckning utnyttja Östeuropa för överfarter. Det betyder att med de nya reglerna och det avtal som vi nu antar kommer vi att få en förflyttning från Danmark, Kastrup, över till Arlanda, varifrån många fler av våra utrikesturer kommer att gå. Jag är alltså förhoppningsfull när det gäller luftfartens utveckling och de svenska flygbolagen. Detta avtal kommer att bidra till att stärka SAS och Jag tänker inte orda mer om detta, eftersom utskottet är så pass enigt. Jag vill passa på att önska talmännen och mina kolleger i riksdagen en god jul och ett gott nytt år och lycka till i fortsättningen.

Herr talman! Jag vill först säga att jag kan instämma helt i det yrkande som föregående talare Jag skall inte säga mer om betänkandet. Jag vill med några få ord, såsom utskottsordförande, framföra ett tack till Görel Bohlin för de år hon har verkat i utskottet. Vi har haft ett gott samarbete, även om vi många gånger har haft olika uppfattningar. Jag vill uttrycka en uppskattning för de räta fåror som Görel Bohlin har plöjt i utskottet. När Görel Bohlin nu övergår till en annan befattning uppe i Västerbotten vill jag gratulera till utnämningen och önska henne ett antal goda år uppe i Västerbotten, till gagn för Västerbottens län. Vi har under det senaste året vid några tillfällen speciellt ägnat oss åt en fråga som har rönt stor uppmärksamhet i det länet. Än en gång, hjärtligt tack för åren i trafikutskottet! Jag får också önska en god jul och ett gott nytt år.